Herr talman!

Vidare nämnde fröken Sandell att många fler äldre nu har kontakt med arbetsförmedlingarna. Men det hjälper ju inte, fröken Sandell, ort de har aldrig så bra kontakt med arbetsförmed lingarna, om de inte får något arbete. Vi vill genom det förslag vi framställt göra det lättare för de äldre i vårt samhälle att få arbete och även att stanna kvar längre i den verksamhet de ägnar sig åt. Vi anser inte att det är tillräckligt med enbart arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan menar att det behövs även andra generella insatser. Det är därför vi lagt fram vårt förslag. Med anledning av att fröken Sandell framhåller att vårt förslag inte är så väl genomtänkt vill jag fästa uppmärksamheten på att vad vi begärt är en utredning, som skall pröva vårt förslag. Att vi så starkt trycker på detta krav beror på att vi finner dagens situation så oroväckande för framtiden att varje förslag bör beaktas. Fröken Sandell talar vidare om att remissinstanserna varit negativa. Jag vill emellertid påpeka att varken arbetsmarknadsstyrelsen = eller Landstingsförbundet har uttalat sig i sakfrågan. Dessa instanser har endast konstaterat sakläget och hänvisat till föreliggande material. Inte minst med anledning därav tycker jag det är egendomligt att man inte skulle kunna se litet närmare på vårt förslag. Fröken Sandell uppehöll sig länge vid att vi genom vårt förslag skulle bryta ned huvudprincipen i ATP-systemet. Men det gör vi ju inte alls. Vi flyttar åldersgränsen nedåt från 65 år — förslagsvis till 55 år, har vi sagt, men denna gräns får givetvis en utredning ge närmare besked om. | När det sedan gäller de enskilda företagarna kontra de anställda förekommer det ju i alla system olika bestämmelser. Även härvidlag får givetvis en utredning ge vid handen hur förhållandena skall ordnas. Det är redan på detta sätt inom ATP-systemet. Att sedan skylla på tekniska och administrativa svårigheter att genomföra förslaget tycker jag inte är realistiskt. Med tanke på de möjligheter som i dag finns förstår jag inte vad det skulle in nebära för betydande svårigheter att flytta åldersgränsen några år nedåt. Fröken Sandell frågar: Är företagarna verkligen beredda att betala en högre avgift? Avgiftens storlek skulle bero på hur arbetskraften vid företaget är sammansatt. Vill man behålla äldre arbetskraft eller anställa sådan får man ju en lägre avgift. Det är därför situationen skulle underlättas just för den äldre arbetskraften. Jag vill inte alls påstå att systemet löser alla problem för den äldre arbetskraften, men vi tycker att förslaget är värt att prövas. Alla förslag i denna riktning behöver enligt vår mening tas till vara, och jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

«skrivelser till Sedan alla under avsnittet Remisser till lagrådet anmälda talare nu haft Kungl. Maj:t ordet övergår kammaren till att debattera Riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t.
att riksdagen skulle att riksdagen skulle att riksdagen skulle att riksdagen skulle 120

Herr talman! Det finns ibland en nonchalans i miljöfrågor, som främst visar sig däri att man struntar i att över huvud taget tala om nya hot mot vår omgivning och vår natur. Från den synpunkten har jordbruksutskottets utlåtande nr 50 sitt givna intresse. Jag bevakar inte här någon motion som jag har undertecknat eller som ens kommer från mitt eget parti. Jag bevakar ett miljöhot som alltför många blundat för och som jordbruksutskottet nu tiger om. Motionen 1088 i andra kammaren i år kan visserligen sägas vara tunn och litet oklart disponerad. Det är inget skäl att låta bli att ta upp det huvudproblem som motionen talar om, nämligen oljetransporterna i Östersjön. Jag har haft flera debatter i första och andra kammaren just i den frågan och funnit att både förre och nuvarande kommunikationsministern här visat en förbluffande passivitet. Nu ser vi att inte heller jordbruksutskottet tycks ha uppmärksammat den fara för Östersjöns stränder och vatten som iättetankfartygen innebär. Motionen talar om risken för förlisning med en supertanker och den väldiga olycka som en sådan skulle innebära. För någon månad sedan försökte jag från denna talarstol i en debatt med civilminister Lundkvist om fallet Brofjorden att få honom att förstå de oerhörda följder för vatten, stränder, öar, fågelliv, bofast befolkning och fritidsfolk som 100 000 ton råolja kan få om de pressas av vind och vågor mot den svenska kusten. Vi har ingen som helst katastroforganisation. Vårt oljeskydd är svagt utvecklat. I somras såg vi hur svårt man hade att bemästra utsläpp på bara några hundra ton råolja; hur man skulle kunna klara 100 000 ton är en gåta. Vi har ingen rätt att ta sådana risker för vår natur och för kommande generationer. I ett par av dagens Stockholmstidningar, som just har kommit kan vi läsa hur ett mycket begränsat utsläpp av olja kan förstöra stora områden. Kusttankern »Tudor» grundstötte vid Landsort den 17 november. Kanske var det drygt 50 ton olja som kom ut. En mängd fåglar har redan måst avlivas. En rad öar utanför Trosa har drabbats. Att oljan lyckades driva så långt berodde på den starka sjöhävningen. På vissa håll anser man att myndigheterna inte agerat tillräckligt kraftfullt och t.o.m. försökt dölja riskerna. Allt enligt Expressen och Aftonbladet för i dag. Detta skulle alltså ha varit ett utsläpp på ungefär en tusendel av innehållet i någon av de supertankers som i dag trafikerar Östersjön. Oljeskadorna är redan allvarliga — men vi ser nu risker som är så oerhört mycket större att många har svårt att fatta dem och reagera i handling. Därför har jag gång på gång begärt att Sverige, Finland och övriga Östersjöländer låter bli att sätta in supertankers i detta innanhav till dess vi gemensamt har byggt upp en effektiv katastroforganisation. I den här motionen antyds en liknande tanke. Men det märvärdiga är att när jordbruksutskottet nu yttrar sig i saken tar man över huvud inte upp riskerna för oljekatastrofer i Östersjön. I betänkandet är ordet »olja» inte ens nämnt! I stället har man på ett synnerligen formalistiskt sätt fäst sig enbart vid själva att-satsen, nämner några försök till samverkan mellan Sverige och andra länder men har bokstavligt talat ingenting att säga om oljehotet i Östersjön trots att detta hot dominerat så mycket av årets debatt och den här motionen. Det går alltså redan supertankers i Östersjön. Det finländska rederiet Neste in två jättetankfartyg, Tiiskeri och Enskeri. För några år sedan begärde jag att den svenska rege ringen skulle ta kontakt med den finländska regeringen för att uppskjuta insättande av supertankers i Östersjön till dess en <katastroforganisation hade byggts upp. Regeringen gjorde ingenting. Gång på gång föreslog jag att man skulle ta upp saken, men ingen handling kunde noteras. Så fick vi då i april i år veta att Tiiskeri var på väg mot Östersjön som det första supertankfartyget i det här innanhavet. En debatt bröt ut, och en stark opinion mot miljöfaran formades. Regeringen gjorde fortfarande ingenting för att ta kontakt med Finland. Kommunikationsministern beskrev i stället kritiken som »skrämselpropaganda», ett glåpord som de makthavande i många länder ofta använt för att vifta undan dem som varnar för kommande miljöfaror. Nu har Tiiskeri och Enskeri vardera anlöpt finsk oljehamn två gånger. Och än en gång har jag undersökt om Sverige sökt ta något initiativ för att komma fram till gemensamma regler för supertankers i Östersjön. Riksdagens upplysningstjänst gav mig för ett par dagar sedan följande meddelande: »Enligt uppgift känner varken sjöfartsverket eller handelsoch industriministeriet i Finland till något svenskt initiativ för att förhindra större tankfartyg från att tills vidare trafikera finska hamnar.» Men de här båda Visbykonferenserna, har inte de tagit upp frågan om oljetransporterna över Östersjön? Den frågan ställer inte jordbruksutskottet, som inte ens nämner de här konferenserna. Kanske inser man att de ännu inte har betytt särskilt mycket. Man har utväxlat adresser och telefonnummer, gjort ett utkast till en del av en överenskommelse — men ingen gemensam politik för oljetransporter, inget gemensamt oljeskydd, ingen gemensam katastroforganisation. Visst är det bra om oljeorganisationerna i olika länder känner till varandras telefonnummer så att de kan ringa varandra om det hän der en olycka. ännu bättre vore det att med gemensamma handlingar försöka hindra att katastrofer inträffar och bygga upp skyddet mot dem. Vid Visbykonferensen i augusti i år tog man över huvud taget inte upp till diskussion de supertankers, som med ett par meter mellan kölen och botten vid passagen i Bälten och med ytterst små marginaler i trånga farleder börjat trafikera Östersjön. Varför gjorde man inte det från svensk sida? Varför passivitet också här? Jordbruksutskottet är diskret nog att inte ställa den frågan. Hade man gjort det hade man fått svaret att den svenska delegationens politik inte bestämdes av regeringen utan av chefen för sjöfartsverket personligen. Och generaldirektören för sjöfartsverket har gång på gång inför en förvånad allmänhet förklarat, att han för sin del hälsar jättetankfartygen välkomna till Östersjön och anser att riskerna nu har minskat. Hade man tagit upp det ökande oljetonnaget i Östersjön till behandling vid Visbykonferensen skulle alltså de svenska förhandlarna rimligen ha sökt stimulera ännu fler supertankers att komma in alldeles oberoende av oljeskydd och katastroforganisation. Herr talman! Ju mer man tränger in i frågan om oljetransporter och oljeskydd desto mer förvånad blir man över regeringars och politikers flathet inför det de tycks tro vara en ofrånkomlig utveckling. Initiativet ligger nästan helt hos oljebolagen, som ibland gått samman med staten eller förenats med betydande statliga eller kommunala intressen. I fallet Brofjorden såg vi hur OK och några kommuner grep den möjlighet som bristen på fysisk riksplanering gav dem chansen till. I frågan om Östersjön ser vi hur ett statligt rederi i Finland sätter in hur stora oljefartyg som helst, dvs. de som kan tas in i Östersjön, i avsaknad av internationella överenskommelser. I det svenska jordbruksutskottet se vi hur riksdagsmän ur alla stora partier vill in billa oss att de synpunkter som motionen och jag fört fram »kommer att beaktas utan särskild åtgärd från riksdagens sida», trots att det är uppenbart att de synpunkterna strider mot regeringens och myndigheternas politik och avsikter. Ur all denna passivitet kan en sak utläsas. Om någon gång i framtiden den katastrof inträffar som vi varnar för och tiotusentals ton råolja driver in mot t.ex. den svenska ostkusten, så kan vi länge få diskutera vem som bär det juridiska ansvaret: rederiet, befälhavaren eller någon annan part. Men vi kommer aldrig ifrån att det moraliska ansvaret då kommer att vila på de politiker som hade makt att handla i tid men vägrade att göra det.

Herr talman! Herr Ahlmark har tagit upp en specialfråga som gäller Östersjön och konferensen mellan de olika Östersjöländerna. Jag ser för min del ännu något vidare på den här frågan än enbart på oljetankers som går in i Östersjön och de händelser som kan inträffa i samband därmed. Redan för flera år sedan uttalades här i riksdagen önskemål om att Östersjöländerna skulle få möjlighet att konferera i dessa frågor och att Sverige skulle ta initiativ härtill. Detta har för övrigt gjorts både i och utanför riksdagen. För tre år sedan hade jag möjlighet att som inbjuden gäst i Polen diskutera de här frågorna med dem som där intresserade sig för naturvård. Därifrån inspirerade man till en konferens mellan Östersjöländerna. Här gäller det inte bara oljan och oljetankers utan allt utsläpp som över huvud taget sker i Östersjön och vidare massaindustrins fortfarande ganska ohejdade utsläpp på den svenska sidan och på den finska sidan. Motiveringen till att man från svenskt håll inte tidigare tagit upp denna fråga har nog varit att vi svenskar själva är så belastade i fråga om Östersjöns nedsmutsning att vi inte vågat ta upp problemen förrän vi rett upp förhållanden längs vår egen kust. Detta är förmodligen en av bakgrunderna till att man först nu har kommit fram till möjligheten att skapa en sådan konferens. Jag är i alla fall — trots att det har tagit lång tid — ganska tillfredsställd med att man nu äntligen kommit så långt att en konferens är möjlig i maj eller juni nästa år. Det hälsar jag med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att sådana situationer som råder inom tandvården i Ångeregionen är acceptabla och, om inte, vilka åtgärder jag ämnar vidta.
Herr talman! Fru Holmqvist har frågat mig, om jag anser att anteckning i barnavårdsmannaakten är tillräcklig som bevis för att barnavårdsman till pastorsämbetet har anmält faderskap till barn utom äktenskap.

En annan sak är huruvida det är påkallat med särskilda föreskrifter om skyldighet för barnavårdsman att genom intyg från pastorsämbetet eller på annat sätt kontrollera att faderskapsanmälan verkligen lett till att anteckning i personakt har skett. Jag vill då erinra om att någon motsvarande kontrollskyldighet i allmänhet inte finns i andra fall av anmälningar eller underrättelser mellan myndigheter eller tjänstemän. Tillräckliga skäl att i detta hänseende införa en avvikande ordning för barnavårdsmans anmälan till vederbörande pastorsämbete synes mig inte föreligga. Här som i andra fall bör sålunda en tjänsteanteckning om den vidtagna åtgärden i princip vara till fyllest. Barnavårdsman är emellertid oförhindrad att, om han så anser lämpligt, från pastorsämbetet begära intyg om att anteckning om faderskapet har skett.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Jag kan inte påstå att jag är nöjd med svaret.

Jag beklagar detta i så fall. Det var inte meningen. I samband med reformens ikraftträdande föreskrevs särskild skyldighet för barnavårdsman till barn utom äktenskap att göra retroaktiv anmälan om faderskap. I jämförelse med tiden före denna lags ikraftträdande har sålunda barnavårdsmans anmälan till pastorsämbetet om fastställt faderskap fått en annan karaktär. Från att ha varit, om jag så får uttrycka det, mera en fråga om att barnet haft en far antecknad — otta helt okänd för barnet — kan anmälan nu bli avgörande i arvsfall, eftersom dödsbodelägare då utan större besvär kan få reda på barnets existens. Det var inte min avsikt att begära att statsrådet skulle uttala sin uppfattning om bevisvärdet i det enskilda fallet, om föreskriven anmälan till pastorsämbetet skett, utan det som varit anledningen till min fråga är det nya ansvar som här har ålagts barnavårdsmännen. Tidigare gällde detta ansvar för barns arvsrätt endast trolovningsbarn, som då bara hade arvsrätt efter sin far. Av lång erfarenhet som barnavårdsman vet jag att avtal om erkännande av faderskap kan aktualiseras efter mer än 40 år. Med barnavårdsmannens hittills självständiga ställning gentemot barnavårdsnämnderna föreställer jag mig att den barnavårdsman som upprättar avtalet också måste bära ansvaret om formella anmärkningar kunnat göras. I framtiden kan fråga uppstå huruvida anmälan till pastorsämbetet verkligen gjorts. Min interpellation berör alltså inte minst barnets intresse. Jag anser att jämförelser med andra former av anmälningar och underrättelser mellan myndigheter och tjänstemän och de jag tagit upp i min inter pellation svårligen kan göras. Jag hoppas emellertid att min fråga inte uppfattas såsom ett misstänkliggörande av postverket eller av pastorsämbetena. Min avsikt var att från auktoritativt håll — även om detta begrepp numera för många har ful innebörd — få klarlagt om ett visst sätt att inlämna en anmälan kan anses som säkrare än ett annat. Enligt mitt förmenande bör allt göras för att eliminera risker för sådana misstag, som brukar anges vara beroende av den mänskliga faktorn. Jag har inte avsett att anklaga någon person för slarv i sin tjänsteutövning. Vad det gäller är samhällets skyldighet att se till att ingen medborgare i onödan åsamkas rättsförlust, i detta fall personer födda utom äktenskapet. Tidigare gällde en praxis, som enligt vad jag vet de flesta barnavårdsmän använde sig av och som innebär att anmälan om faderskap ingavs till pastorsämbetet i två exemplar, varav ett återsändes. Efter den nya lagens införande förefaller det som om praxis ändrats, så att endast ett exemplar av anmälan inges. Det verkar inte otroligt att denna praxis är förestavad av praktiska hänsyn. Om så är fallet, anser jag det vara felaktigt. Jag vill fråga statsrådet Geijer, om han kan tänka sig in i rollen som barnavårdsman för ett barn — vilket han säkerligen kan göra — och vilket system han därvid skulle använda för att känna sig säker på att inte missa ett juridiskt mycket viktigt led i arbetet.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för detta hans senaste svar.
Herr talman! Jag beklagar om fru Holmqvist tycker att mitt svar varit ofullständigt, men det har ju utgått från den ställda frågan.

Inget säger ju att man skulle ha begått något tjänstefel eller ha förfarit felaktigt, om man nöjer sig med att skicka in anmälan i ett exemplar. Detta besked inrymdes också i det av mig lämnade svaret. Jag hoppas att fru Holmqvist nu kan finna mitt besked vara till fyllest.
Herr talman! Jag tycker att herr statsrådets svar var mycket försiktigt. Jag föreställer mig att han kanske är rädd för att bli beskylld för ministerstyre om han skulle säga något därutöver. Jag får väl anse mig nöjd på det sättet att min interpellation har besvarats, men jag tycker att det besked som lämnats går förbi det spörsmål jag framställt.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat, om justitieministern är beredd att medverka till sådana lagändringar att prästernas vigselskyldighet upphävs och ersätts med vigselrätt. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om prästs vigselskyldighet hänger samman med andra frågor, som för närvarande är under utredning. Jag syftar framför allt på familjelagssakkunnigas arbete på en modernisering av äktenskapsrätten. Om man stannar för den lösning som antyds i direktiven för denna utredning, nämligen att registrering hos folkbokföringsmyndigheten skall vara det konstitutiva momentet för äktenskapets tillkomst, skapas förutsättningar för att ta ökad hänsyn till de betänkligheter mot vigselskyldigheten som har framförts på vissa håll. Frågan om ändring av nuvarande regler angående prästs vigselskyldighet bör enligt min mening inte brytas ut ur sitt större sammanhang. Jag är därför för närvarande inte beredd att medverka till en sådan reform som interpellanten efterlyser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. | Prästerna har med andra ord vigselskyldighet. Om någon präst vägrar att fullgöra denna vigselskyldighet döms han för tjänstefel. Så har också skett i en del fall. Det är många av prästerna som anser sig handla mot Bibelns ord därest de viger person som är frånskild. För egen del kan jag inte finna något fel i att en person som på grund av skiljaktiga åsikter eller andra slitningar i ett äktenskap skilt sig senare vill gifta om sig med någon annan; vederbörande bör kunna få handla så. Jag tycker emellertid också att den präst som ej anser sig vilja viga en frånskild person, då detta enligt prästens mening står i strid med Bibelns ord, ej bör tvingas att viga. Och att ådöma dem som vägrat viga ett straff anser jag vara att gå alltför långt. Jag kan inte kritisera vederbörande domare -— de handlar ju enligt lagen. Men lagen måste väl ändå ändras snarast möjligt, så att sådana här domar inte behöver avkunnas. En uppmjukning av iagen eller ett borttagande av vigselpiikten måste enligt min mening ske. I ett land som vårt bör väl friheten vara så stor att inga skall tvingas att handla mot sin egen tro. Kritik mot vigselplikten har framförts vid flera tillfällen och i olika former, men ännu har ingenting hänt. Statsrådet Lidbom hänvisar i svaret till den utredning som pågår och säger att denna fråga hänger samman med andra frågor som är under utredning. Statsrådet vill alltså inte bryta ut frågan om prästs vigselskyldighet. Jag måste beklaga detta. Den svenska kyrkan har ju under senare år dragits med viss prästbrist. Prästyrket är påfrestande; den saken har också diskuterats. Men de lagregler jag nu talar om är kanske en av orsakerna till att denna brist råder — man har velat undvika konfliktsituationer och fördenskull inte valt prästyrket. I våra grannländer Danmark och Norge, som har ett statskyrkosystem som i stort överensstämmer med vårt, föreligger ingen vigselplikt. I Danmark kan biskopen befria präst från att viga frånskild, och i Norge har en vigselförrättare rätt att vägra vigsel om en av de trolovade är frånskild och förutvarande maken fortfarande lever. Här i Sverige finns inte dessa möjligheter, utan prästerna ställs inför domstol i sådana fall. Detta måste enligt min mening stå i konflikt med våra mänskliga frioch rättigheter och med den religionsfrihet vi önskar ha. år 1963 utarbetades inom Kungl. Maj:ts kansli en promemoria där följande lydelse av den lagparagraf jag talar om föreslogs: »Till vigsel inom svenska kyrkan kunna de trolovade anlita den präst som de själva åstunda och som därtill är villig.» Kyrkomötet har sedermera anlagit detta förslag, men någonting mera har inte hänt. Sedan lång tid tillbaka föreligger således ctt förslag som har accepterats av flera instanser, och det är mer än märkligt att man inte kunnat genomföra detta. Det finns enligt mitt sätt att se icke anledning att vänta med genomförandet. Men vår mäktiga regering bestämmer, och jag frågar: Hur länge skall vi behöva vänta på att den utredning som statsrådet talar om skall bli klar och hur länge dröjer det innan en ändring kommer att göras? Det skulle vara intressant att få klarhet i detta. Vigselplikten är enligt min mening en föråldrad företeelse och den passar inte vår demokrati. Varför kan vi då inte lösa en så självklar fråga?

Herr talman! Detta är en intressant fråga som varit uppe många gånger. Själv har jag motionsvägen varit inblandad i den. Jag undrar, herr Jonasson, om det inte är en missuppfattning att det bara är präster som har ett samvete. Jag tror att även andra människor har det, däribland sådana som är statstjänstemän och skyldiga att lyda de lagar som gäller särskilt för dem. Det var ett mycket bra exempel när herr Jonasson säger att en präst som vägrar att viga blir ställd inför domstol. Den domare som är skyldig att döma honom kanske har samma uppfattning som" herr Jonasson och tycker att detta är oriktigt och att lagen är felaktig. Men domaren kan inte smita ifrån sitt ansvar att följa de regler som gäller för hans ämbete, eftersom han då blir straffad. Detta är naturligtvis riktigt, så som samhället är uppbyggt. Det finns säkert domare, som många gånger tycker att det är otillfredsställande och t.o.m. stridande mot deras samvete att skicka människor till fångvårdsanstalter. Ja det finns exekutiva myndighetspersoner som tycker att det är otillfredsställande att vräka människor ut på gatan. Men de måste göra det, eftersom de annars bryter mot de regler som gäller och blir ställda till ansvar för tjänstefel. Det vore ju mycket bättre om man slapp tvinga människor att göra sådant som de inte vill och som strider mot deras uppfattning och samvete, hur man nu vill kalla det. Detta kan beträffande det vi nu diskuterar bli fallet med hjälp av den lagstiftning som statsrådet här talat om. Själv har jag under många år motionerat om ett sådant system, att de rättsliga effekterna av ett äktenskap skall inträda i och med att det är registrerat. Sedan får kontrahenterna vända sig antingen till en präst, en borgmästare eller någon annan, om de vill ha en ceremoni. Det är en mycket bra ordning. I botten på detta problem, herr talman, ligger statskyrkosystemet, som innebär att prästerna är anställda av staten. Det enda riktiga sättet att radikalt lösa problemet är därför att skilja stat och kyrka åt. Staten skall inte bestämma om vad prästerna skall tro och tänka, utan det skall de göra själva. Detta kan bli fallet först när kyrkan är skild från staten. Jag hoppas att herr Jonasson instämmer med mig i att för hans och dessa samvetskänsliga prästers del lösningen av problemet ligger dels i att man så snabbt som möjligt ordnar med att registrering av ett äktenskap är till fyllest, dels i att man så småningom radikalt skiljer stat och kyrka från varandra.

Den andra parten i denna intressekonflikt är de personer som i dag söker vigsel och som har en laglig rätt till kyrklig: eller: borgerlig vigsel efter fritt val. Man bör inte heli glömma bort dessa människor. De bör kunna ställa anspråk på att få sin vigsel förrättad utan föregående moralisk eller religiös prövning från prästens sida om lämpligheten av deras personliga beslut att ingå äktenskap. Vi hoppas kunna lösa denna intressekonflikt på det sätt som herr Sjöholm nyss berörde, Intressekonflikten hänger i hög grad samman med att det i dag finns en obligatorisk vigsel, och att de båda formerna kyrklig och borgerlig vigsel är jämställda. Om vi inför ett nytt system där vigseln inte längre är obligatorisk utan en frivillig akt som kontrahenterna kan använda sig av efter eget skön, skapas bättre förutsättningar för att ge prästerna rätt att själva ta ställning till om de vill medverka till denna akt eller inte.
Herr talman! Jag är medveten om att man kan se den här frågan ur flera aspekter, men jag har tagit upp den just därför att jag anser att den kan brytas ur ut problemkomplexet kyrka— stat. För att ingen skall kunna missuppfatta mig vill jag gärna säga — särskilt till herr Sjöholm — att om man läser mitt tidigare inlägg i protokollet skall man se att jag inte har kritiserat domarna. Jag underströk nämligen att jag vet att prästerna i fråga har handlat emot lagen, men jag sade också att vi borde ändra lagen i detta avseende, så att man inte behöver avkunna sådana domar. Det står ändå i grundlagen: »Konungen bör — — — ingens samvete tvinga eller tvinga låta — — —.» Den här aktuella situationen strider enligt min uppfattning mot dessa ord.

Herr talman! Jag har bett om ordet därför att jag själv tre gånger tidigare har interpellerat i denna fråga, även om jag har fått svar bara en enda gång, nämligen av statsrådet Geijer. Enligt vad jag kan förstå innehåller dagens svar till herr Jonasson ungefär detsamma som det svar jag fick. Det har alltså inte skett någon ändring i uppfattningen på denna punkt. Jag vill därför än en gång efterlysa vad jag förra gången kallade interimsbestämmelser, och jag frågar statsrådet om han inte anser att det är möjligt. Enligt svensk praxis skall vi inte kvälja dom, och det vare fjärran från mig. I stället anser jag att lagen måste ändras. Det är upprörande att bestämmelserna är sådana som nu är fallet. Här efterlyser jag likhet inför lagen. Herr Sjöholm gjorde vissa enligt min mening haltande jämförelser. Jag vill påpeka att t.ex. en svensk värnpliktig har rätt att få sitt samvetes bud respekterat. Han säger: »Jag kan inte bära vapen för mitt samvetes skull.» — »All right», svarar vi, »du slipper det.» Men en prästs samvete respekteras inte. Om kyrkans anseende skall kunna upprätthållas, måste lagen ändras så att de kyrkans tjänare som ser på detta sätt på Bibeln får följa sitt samvete inför Bibeln utan att därför förklaras brottsliga. Jag vet att det är många unga män som tvekar att välja prästens väg, fastän de har känt en kallelse inför Guds ord att bli präster, just därför att de är rädda för följderna på detta område. Eftersom jag också vet vilka svårigheter församlingarna har att få tjänare i sina kyrkor och vilka problem biskoparna har att besätta viktiga tjänster, tycker jag att det finns anledning att mycket snart åstadkomma en ändring. Det är bråttom. Vi har inte råd att vänta på en utredning som lägger fram ett betänkande i en oviss framtid. Jag känner till den smärta och de påfrestningar det i många fall — kan ske i alla — har inneburit både för präster som har drabbats och för deras familjer när vigselskyldigheten har hävdats. Utan att bryta ut frågan ur det sammanhang som statsrådet talar om kunde man förmodligen finna vägar som redan nu anvisade en lösning. Oavsett vilken syn vi har på skilsmässa och ny vigsel måste vi beklaga det nu rådande förhållandet.

Herr talman! Det är med tvekan som jag yttrar mig i den här debatten, men jag ville så gärna instämma med herr Jonasson och herr Nilsson i Agnäs. Jag talar inte i egen sak, ty jag tillhör inte dem som tvekar att viga frånskilda — vigseln är ju en välsignelseakt, och jag anser det bättre att välsigna människor en gång för mycket än en gång för litet. Å andra sidan tycker jag att det är iokigt att man skall behöva döma oförvitliga människor för att de vill följa sitt samvete. Det kan inte vara tillfredsställande för någon. Som herr Nilsson i Agnäs säger kan vi inte invänta en lagändring via utredningen. Vi vet att utredningen skall bli klar 1972, men sedan dröjer det ytterligare flera år innan det kan bli någon lagändring. Under hela denna tid skall vi uppleva detta helt otillfredsställande, att oförvitliga män och kvinnor döms för sin vägran att förrätta vigsel. Herr Lidbom och herr Sjöholm är rörande eniga om att frågan kan lösas genom att registrering ersätter vigsel. Är ni säkra på att det blir en så stor vinning med detta? Kommer ett sådant arrangemang att lösa problemet vi diskuterar? För närvarande är vigsel konstituerande för äktenskapet. Sedan skall registreringen bli det. Kanske vi då kommer i precis samma situation — präster vägrar medverka vid registreringen därför att den är konstituerande för ett äktenskap som de inte kan godta. Då får man alltså överlåta hela proceduren på någon annan institution än kyrkan. Sådana kan konsekvenserna bli. Jag tycker nog att herr Jonasson är ute i ett utomordentligt gott syfte när han ansluter till hovrättspresidenten Kjellins förslag om vigselrätt — man lägger vigseln på den kyrkliga organisationen och inte på den enskilde ämbetsmannen, vilket kyrkomötet också med kraft har biträtt. Jag hoppas verkligen att herr Lidbom och regeringen kan ta sig samman och lösa denna fråga. För ut den — det går lätt — ur de stora och långsiktiga utredningssammanhangen.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle locka upp kammarens alla prästmän när jag tog till orda. Herr Jonasson missuppfattade nog mig; jag menade inte att herr Jonasson hade kritiserat domarna som dömer präster. Jag sade att man kan göra en jämförelse i just det fallet då det står en präst inför skranket och domaren kanske precis som herr Jonasson tycker att detta är alldeles uppåt väggarna. Men domaren är ändå skyldig att döma efter lagen. Har inte han ett samvete? Varför är inte herrar präster angelägna om att rädda denne domares samvete? Präster borde väl ha bättre förutsättningar att klara sina samveten än en domare sitt. Det är faktiskt allvarligt menat, när jag säger detta. Varför skulle präster vara särskilt känsliga? De borde som sagt ha möjlighet att klara sig ur en sådan konflikt bättre än andra, om det nu är sant vad ni säger i andra sammanhang. Jag tycker att ni skulle vara till freds med svaret; det gör helt klart att problemet kan lösas. Herr Werner anser visserligen att präster kommer att obstruera även om det blir en registrering. Men i så fall får man lägga den på andra, vettigare människor som kan klara saken. Herr Nilssons i Agnäs jämförelse med de värnpliktiga var väl ändå befängd. Man kallar ju in alla män i en viss ålder för att göra värnplikt men man kallar inte in alla präster under fanorna för att göra prästplikt. Det är skillnaden, herr Nilsson. Det var ett mycket dåligt exempel. Det är alldeles rätt, som statsrådet Lidbom påpekar, att prästernas vigselvägran diskriminerar de människor som helt lagenligt vill bli vigda. Det är inte en särskilt kärleksfull behandling i kristen anda när man säger: »Ni kan inte få någon välsignelse. Ni är utstötta.» Att tala om samvete i det sammanhanget går inte bra, herr Jonasson. Det hedrar herr Werner att hans samvete i detta avseende inte är fullt så känsligt som andras. Men kontentan är ändå att alla människor kan råka i samvetskonflikt. Alla människor men i vissa sammanhang särskilt de som är anställda av stat och kommun måste dock handla efter lag och ordning. Varför skall man jämt dra upp frågan om prästerskapets samvete? Herr Jonasson bör som sagt vara nöjd med svaret, ty däri finns en anvisning om hur detta problem skall kunna lösas. Och ännu bättre blir det sedan vi har skilt staten från kyrkan — då är problemet ur världen för gott.
Herr talman! Jag är inte okänslig för det hänsynstagande till prästernas samvetsbetänkligheter som herr Jonasson efterlyser. Men jag skulle vilja efterlysa en motsvarande känslighet inför de hänsyn som andra människor kan kräva. De människor som bestämt sig för att ingå äktenskap och önskar vigsel i den ordning som lagen anvisar skall inte behöva bli utsatta för ett beteende som de uppfattar som trakasseri och som en moralisk värdering av deras rent privata och personliga beslut att ingå äktenskap. Om det fanns en metod att snabbt lösa detta problem, varigenom man samtidigt eliminerade alla risker för tra kasseri, skulle vi använda den metoden. Det är riktigt att hovrättspresidenten Kjellin för några år sedan lade fram ett förslag till lösning. Anledningen tili att det förslaget inte fullföljts är just att det icke helt eliminerade trakasseririskerna. Däremot har vi goda förhoppningar att kunna komma över på en ordning, varigenom vigseln blir en personlig, frivillig akt. Man bestämmer sig om man vill viga sig eller inte, och det väsentliga för äktenskapets tillkomst är själva registreringen. Med ett sådant system finns det enligt min mening möjlighet att överväga att ge prästerna fullständig frihet att välja om de vill medverka 1 vigselakten eller inte. Men det skall erkännas att det kan ta litet tid innan de familjelagsakkunniga blir färdiga med sin utredning — det är ett stort arbete de sakkunniga har framför sig. Den ordning vi har i dag och som, om jag minns rätt, bestått sedan 1915, bör vi dock kunna göra oss kvitt om några få år och komma över på systemet med registrering som det avgörande för äktenskapets tillkomst. Till herr Werner vill jag säga att om i ett sådant system en präst inte vill medverka till registrering därför att han hyser samvetsbetänkligheter mot ett äktenskap, så har jag mycket litet till övers för det. Då får man införa en ordning där prästerna antingen inte har någonting med registreringen att göra eller också har laglig skyldighet att registrera utan några moraliska kommentarer.

Herr talman! Det var litet överraskande att jag skulle komma i konflikt med min vän herr Sjöholm och i viss mån även med herr Werner. Herr Werner säger att det är bättre att välsigna en gång för mycket än en gång för litet. Jag är alldeles överens med honom härom då det gäller kyrkans liv och prästens kallelse i allmänhet. Men jag skali ta ett litet exempel för att klargöra för herr Werner och andra hur problematiskt det kan vara. Jag kom i förra månaden av en händelse att samtidigt med en präst och dennes hustru gästa en prästgård. Prästens hustru var mycket nervös och ledsen, och när jag frågade vad det berodde på berättade hon att hennes man fått, som hon tyckte, dryga böter och mäst utstå mycken skam för att han följt sitt samvete. Det berättades att prästen hade fått besök av två personer som ville ha vigsel. Båda hade varit gifta och skilt sig två gånger. Prästen invände att han inte visste om han enligt Guds ord kunde förrätta en vigsel. Då sade mannen: »Vad frågar jag efter Guds ord? Vad är Guds ord för någonting? Jag struntar blankt i Guds ord; Bibeln tror jag inte ett dugg på. Det är min rättighet att få vigsel.» På detta svarade prästen: »Ja, men välsignelsen som jag skall meddela är enligt Guds ord, och när ni inte tror ett dugg på Guds ord, hur kan ni då begära att jag skall viga er? Jag kunde ha vigt er om ni sagt att ni trodde på Guds ord och hade sökt Guds ords välsignelse för att börja ett nytt liv. Men när ni uttalar er på detta sätt om Guds ord, blir jag övertygad.» Jag tror att prästen i detta fall gjorde rätt; han välsignade inte en gång för litet, utan han handlade riktigt. Det är min övertygelse. Vi skall, som statsrådet Lidbom sade, vara känsliga för människornas nöd. Jag medger att om jag varit präst — jag är bara en vanlig lekmannapredikant och har ingen vigselskyldighet eller vigselrätt — skulle jag ha upplevt det som oerhört svårt och ha behövt mycken bön och förberedelse innan jag skulle kunna samtala med människor i en sådan här situation. Om jag mötte samma förakt för Bibeln skulle jag handla på samma sätt som den präst jag talat om. Sedan anser jag att herr Sjöholm an vänder haltande jämförelser även i sitt andra inlägg. Han talar om kärleksfullhet. Det är en svår fråga som man inte kan avfärda så lättvindigt och snabbt som herr Sjöholm gjorde; jag tror att vi får spara den frågan till ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag vill också apostrofera herr Sjöholms lättsinne i denna fråga. Jag tror inte man skall döma över andras samveten. Det är inte fråga om vad herr Sjöholm anser är rätt när det gäller vigsel av frånskilda, utan det är fråga om att respektera andras samveten. Vi har inte rätt att säga att den ene tar lättare på saken än den andre av den anledningen att de kommer till olika uppfattningar. Jag sade förut att det är bättre att välsigna en gång för mycket än en gång för litet. Till grund för det resonemanget ligger precis samma tankegång. Jag har den allra största respekt för de människor som tolkar Skriften så, att de i vissa fall kommer fram till att de inte kan biträda vid en vigsel. Men å andra sidan måste jag själv ha samma frihet att handla i enlighet med mitt samvete. Herr Sjöholm gjorde en del utsvävningar och talade om domare som tvingas döma i enlighet med lagar som de själva tycker är felaktiga. Det är naturligtvis inte heller godtagbart. Men herr Sjöholm sitter i denna kammare bl.a. för att åstadkomma en lagstiftning som är riktigare — om han nu kan det förstås.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Lidbom sade att han har förståelse för de synpunkter jag framfört, och att de har sitt berättigande. Detta tycker jag borgar för att man kan åstadkomma en ändring på detta område. Jag har ställt min interpellation till regeringen, därför att det är regering ens inställning som har betydelse; jag har inte ställt den till herr Sjöholm. Det har i detta sammanhang mindre betydelse vad herr "Sjöholm tycker — det visste vi redan förut.
Herr talman! Det är bra att herr Jonasson håller reda på vad jag tycker — det kan han ha mycket nytta av. Det är faktiskt så att interpellationsdebatterna är öppna för andra än interpellanten, herr Jonasson. Det får man acceptera om man vill följa lag och ordning. Herr Werner talade om lättsinne. Vem är det som är lättsinnig, herr Werner? Herr Werner tar lätt på detta därför att han vill avgränsa rättigheten att handla enligt sitt samvete till en liten grupp som enligt hans mening har särskilt känsliga samveten, medan jag tycker att den i så fall skall omfatta alla som är innehavare av samveten, och det är vält alla människor. Jag tycker det är att ta mindre lättsinnigt på problemet, herr Werner. Detta är dessutom en fråga om jämlikhet; man kan tala om jämlikhet även när det gäller frågan om man skall tvinga den ene eller andre att handla i strid med sitt samvete eller inte. Vad herr Werner vill ha är en särlagstiftning för just präster därför att de skulle vara innehavare av speciellt känsliga samveten. Det är inte så. Ni skall inte bara tänka på er själva — det är vad ni gör. Det står i dålig överensstämmelse med det kristna budskapet. Man skall tänka mer på andra än sig själv, herr Werner och herr Nilsson i Agnäs! Gå ut och slåss för andras samveten och inte bara för era egna! Om det nu skulle bli såsom ni vill, om man skulle få lov att lyda sitt samvete mer än de lagar och förordningar som gäller och alla skulle utnyttja den möjligheten — hur skulle då samhället komma att se ut? Det skulle säkerligen bli helt obeboeligt. Ni talar om präster som inte vill viga dem som är frånskilda. Men en domare som tycker att det är fel att meddela äktenskapsskillnad, som tycker att det är fel att människor skiljs, som tycker att äktenskapet skall vara för livet, han får ändå lov att göra det. Varför skall han tvingas till det, herr Jonasson? Väcker Ni nästa gång en interpellation och frågar varför en domare skall tvingas skilja människor trots att han anser att det är fullständigt fel att göra det? — Det är ju precis samma sak. Herr Nilsson i Agnäs utvidgade nu problemet genom att tala för att en präst inte skall tvingas viga dem som inte har den rätta övertygelsen och tror på det som sägs. Då skulle det bli en lätt uppgift att vara präst och förrätta vigsel! Det skulle inte bli många vigda då. Jag tror att de som nu vigs kyrkligt — i gamla medeltidskyrkor för att det hela skall vara extra stämningsfullt eller var det än är — gör det bara för ceremonins skull. Det är ytterst få som verkligen tror på vad som sägs. Man må beklaga det eller ej, men det är ett faktum som man inte kommer ifrån.

Herr talman! Om de grupper som Kerr Sjöholm menar också har ett samvete och som vi borde komma ihåg i detta sammanhang verkligen upplevde någonting liknande det som de präster upplever som har klagat eller som lider i tysthet, tror jag att de skulle ha fört sina tankar till torgs. Möjligen menade herr Sjöholm att han är deras talesman i dag, men jag är inte helt övertygad om att han är det. När herr Sjöholm säger att man måste ha den rätta tron för att bli vigd, kommer han vid sidan om ämnet" och fråmför allt vid sidan om det jag yttrade. Vad som är den rätta tron är svårt att avgöra, men all kristen tro grundas på Bibeln, på Guds ord. En präst verkar i en kyrka och har i sina prästlöften lovat att handla enligt Bibeln. Om någon säger att Bibeln inte betyder nå gonting, att Bibeln bara är strunt eller att man kan sätta sig över den, är det inte fråga om den rätta tron inom någo! speciellt område, utan vederbörande förnekar helt enkelt kyrkans grundval. Jag kan inte finna annat än att en präst i en sådan situation måste antingen konstatera att han har hamnat i fel kyrka eller vägra att viga.
Herr talman! Bara några få ord! Jag hoppas att herr Nilsson tycker att Bibeln inte är till bara för präster eller utgör ett tjänstereglemente för prästerskapet, utan att den är till för alla människor. Det kan finnas andra som läser Bibeln och tycker att vad som står där är rätt och handlar efter det. Eftersom herr Nilsson berörde min person vill jag säga att jag faktiskt har ett samvete — jag har inte själv sagt det, men låt oss kalla det så. Jag har en gång vägrat att vräka en barnfamilj, och jag blev straffad för det, men jag har inte gått ut och skrikit om saken eller framställt interpellationer om huruvida det var rätt. Det var rätt. Här hamnade jag i en samvetskonflikt som jag löste på fel sätt, och jag fick ta konsekvenserna. Det bör också prästerna få göra.

Herr talman! I den folkpartimotion som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande hemställes om en utredning som skall ha till uppgift att utarbeta ett miljövårdsprogram till ledning för forskning, lagstiftning och åtgärder i övrigt på miljövårdens område.

I dag har vi blivit påminda om den forskargrupp som har undersökt vattnet i Nordsjön, där olika slag av utsläpp från industrin håller på att förstöra vattnet. Listan över miljöförstörande faktorer kan göras lång. Situationen är självfallet inte ljus, men det är alldeles säkert att vi, om vi skärper oss och tar ställning för en god miljö, har stora möjligheter att rätta till vad som tidigare har försummats, och jag tror att människorna är villiga att ge naturen den chansen. Det beror emellertid på oss själva om vi vill vidta effektiva motåtgärder och är villiga att ställa ekonomiska resurser till förfogande för att återställa balans i naturen. Jag vill självfallet inte förneka att mycket är på gång och att samhället har vidtagit många åtgärder för att komma till rätta med miljöförstöringen, men vad som saknas är tillräcklig överblick över problemen. Det finns tyvärr inget klart uttalat mål för miljövården i Sverige, och det är en allvarlig brist, anser vi. Risken är stor att man utan stöd av en målsättning tvingas till ett alltför defensivt och kortsiktigt agerande, vilket skulle resultera i en ständigt fortsatt miljöförstöring och starkt ökade kostnader för olika miljövårdsaktioner när de äntligen genomförs, ibland alltför sent. Det förhållandet, att kunskapen om miljövårdens förutsättningar i mycket är ofullständig, utgör inget bärande argument för att avstå från att söka precisera ett mål, utan snarare tvärtom. I utlåtandet hänvisar utskottet till naturvårdsverkets uttalande, att en samplanering av miljövårdsinsatserna för ett miljövårdsprogram skulle bidra till att försena de olika utredningar som är på gång. Vi anser att det inte behöver vara fallet, eftersom den av oss föreslagna utredningen inte skall behöva invänta detaljerade förslag från redan skall givetvis dock stå i god kontakt med naturvårdsverket.

Trots de pågående utredningarna är det dock naturligt att få till stånd en samplanering av de olika insatserna.

Sådana summeringar och inventeringar har gjorts tidigare och måste säkerligen upprepas.» Utskottet anser emellertid att man för dagen inte bör stanna upp och göra dessa summeringar. Vi uttalar i vår motion och i vår reservation att det är angeläget att så sker. Med hänvisning till det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till beredningsutskottets utlåtande nr 69.

Herr talman! >»Någon fullständig översikt över i dagens naturvårdsarbete tillämpade riktlinjer, pågående undersökningsarbete etc. kan inte lämnas i detta sammanhang>, heter det i naturvårdsverkets yttrande över den partimotion från vårt håll om ett miljövårdsprogram som vi nu behandlar och som har avstyrkts av en majoritet i allmänna beredningsutskottet. Man kan förstå att det varit svårt för naturvårdsverket att ge någon översikt. Fullständig behövde den kanske inte ha varit, men en någorlunda samlad bild hade varit i hög grad önskvärd just i detta sammanhang, när vi yrkat att ett allmänt, rikstäckande miljövårdsprogram skall utarbetas.

I uttrycket »åtgärder i övrigt> i motionen vill jag för min del gärna lägga in även de internationella aspekterna. Ett skäl är att bilden av naturoch miljövården nu ger ett så splittrat intryck. Man får omedelbart detta intryck bekräftat, då man tar del av ett par statliga dokument med översiktliga redogörelser för naturoch miljövården. Det ena är en informationsskrift från jordbruksdepartementet och =: naturvårdsverket. »Miljövård — en växande samhällsuppgift> heter den skriften. Det andra är en skrift utgiven av utrikesdepartementet: »Svenska regeringens svar på FN-sekretariatets enkät i samband med 1972 års konferens om den mänskliga miljön». På s. 11 i den första skriften finns en skiss över organisationen av den verksamhet det här gäller. Jag uttalade farhågor för en splittrad verksamhet redan före mnaturvårdsverkets tillkomst men fick en lugnande försäkran att sedan detta verk skapats skulle en koncentration komma att ske. Så har, såvitt jag kan bedöma, inte blivit fallet. Jag läser rubrikerna i den skiss jag nyss talade om. Naturligtvis står statens naturvårdsverk i centrum, men runt omkring detta finns det ett antal myndigheter: skogsstyrelsen, statens planverk, lantbruksstyrelsen, socialstyrelsen, statens institut för folkhälsan, domänver ket, sjöfartsstyrelsen, fiskeristyrelsen, statens strålskyddsinstitut, veterinärstyrelsen och giftnämnden. Vidare är det länsstyrelserna och kommunerna, och om man skulle ha gått in på kommunerna, skulle man finna olika organ även på kommunsidan. Jag saknar i uppräkningen här sådana statliga organ som yrkesinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, trafiksäkerhetsverket och kommerskollegium, som har vissa tillämpningsuppgifter beträffande livsmedelsstadgan. Dessutom kunde kanske också nämnas sprängämnesinspektionen, som ju bl.a. har att kontrollera hur det är ställt med förvaringen av eldningsoljor. En lång rad olika organ är alltså inkopplade i miljövården. Ser man på den andra skriften, gör den ungefär samma intryck: en starkt uppdelad verksamhet som väl inte kan gagna en samlad bedömning och behandling av hithörande frågor. Integration är ju annars ett aktuellt begrepp i samhällsarbetet och i vårt samhälle över huvud taget. Ett miljövårdsprogram tillkommet som ett av resultaten av naturvårdsåret 1970 hade här kunnat åtminstone bidra till koncentration på och samlande lösningar av de många mycket svåra problem det här gäller. Om man bläddrar i det avsnitt av UD-skriften, som handlar om åtgärder i miljövårdssyfte i Sverige, finner man att det nästan vimlar av myndigheter, organ och lagar av olika slag. Den ger, jag vill upprepa det, en bild av en alltför stor uppdelning av arbetsuppgifter och ansvar inom detta område. För den utländske läsaren av denna skrift måste det hela lätt te sig kanske imponerande men sannolikt också förbryllande, svåröverskådligt och tveksamt i fråga om effektiviteten. Jag kan som exempel nämna uppgiften i UD-skriften att det i fråga om buller saknas en enhetlig och samordnad lagstiftning. Samtidigt pekar man naturligtvis på de betydande svårigheter na att täcka så vitt skilda frågor som som t.ex. arbetarskyddsfrågor, allmän hälsovård, byggnadsteknik, allmänna ordningsfrågor, biloch flygplanstillverkning, trafikreglering, bebyggelseplanering samt byggande av vägar och flygplatser. Det hade varit ett icke dåligt utbyte av naturvårdsåret 1970, om arbetet med ett totalt miljövårdsprogram åtminstone kommit att påbörjas under detta år och helst även varit avslutat, då FN:s miljövårdskonferens hålles i Stockholm 1972. Själv uttalade jag i ett inlägg i den allmänpolitiska debatten den 28 oktober förhoppningen om en välvillig behandling av vår partimotion, men utskottsmajoriteten har nu ställt sig avvisande. Den nuvarande egentligen rätt egendomliga uppdelningen av samhällets miljövård kan också belysas av att vi i fråga om en mängd andra miljöproblem än bullret, som jag nyss nämnde, har ett delat ansvar för tillämpningen av lagstiftning och andra bestämmelser. Som jag tidigare gjort vill jag också nu peka på det rätt unika att vi har både en naturvårdslag och sedan 1969 en miljöskyddslag. I något sammanhang under debatten om den senare lagens tillkomst hävdade jag, att ingen väl ens skulle komma på tanken att komplettera barnavårdslagen med en särskild barnskyddslag. även om man inte kan dra parallellen mer än ett mycket kort stycke, tycks det mig som om man gjort någonting sådant, då man antog 1969 års miljöskyddslag. Jag hoppas, herr talman, att man åtminstone försöker att samordna dessa båda lagar till en lag. Mitt andra skäl för bifall till motionen har jag redan berört och är följande. Inför FN:s miljövårdskonferens 1972 hade det från olika synpunkter varit betydelsefullt att kunna presentera ett samlat miljövårdsprogram för Sverige med prioriteringar och allt vad som i övrigt kan erfordras för en kraft fullt bedriven miljöskyddsverksamhet och aktiv miljövård. I det anförande som jag nyss åberopade vidgade jag perspektivet genom att även peka på miljöproblemens alltmer internationella betydelse. Sverige kunde vara riktningsgivande för övriga länders aktivitet genom ett eget, heltäckande miljövårdsprogram och bidra till att ytterligare stimulera en världsomfattande opinion i miljövårdsfrågan inte bara på detta sätt utan också, som jag föreslog i nyssnämnda anförande, genom att kräva att konferensen hos FN begär en komplettering av förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det förefaller, herr talman, befogat att man i FN-deklarationen om dessa rättigheter som en av dem skriver in rätten till oförstörd luft, oskadat vatten, en rimligt bullerfri livsmiljö och tillgång till mark, som inte förgiftats. Om det inte av olika skäl kan anses vara lämpligt att föra in en 31:a artikel i deklarationen, borde man kunna finna en form för en internationell deklaration av om möjligt samma höga dignitet som denna FN:s allmänna rättighetsdeklaration. Utformningen av ett förslag till en sådan miljöskyddsdeklaration kunde förberedas av den av oss begärda parlamentariska utredningen. Det behövs därför en sådan utredning med den allmänna inriktning som vi påyrkat. För övrigt finns det, herr talman, redan ett utkast till en internationell förklaring av åsyftat slag att utgå ifrån. Detta utkast kom till vid en av Svenska FN-förbundet anordnad konferens förra året. Jag tillåter mig, herr talman, att till kammarens protokoll läsa in detta ganska korta textutkast och räknar med att det därigenom når den vidare spridning som dess angelägna syfte förtjänar. Den konferens, eller rättare sagt det expertmöte, som jag tänker på, hölls på nordisk basis och föreslog följande deklaration rörande skyddet av den mänskliga miljön, en internationell förklaring alltså: »I. Luft, vatten, jord och andra miljöresurser är människans egendom, som gemensamt skall vårdas och skötas till mänsklighetens bästa. II. Envar har rätt till en miljö där människan tillfredsställande kan leva och utveckla sig fysiskt och mentalt. Denna rätt innebär tillgång till ren luft, rent vatten, ren jord och icke förstörd natur samt skydd mot skador som ett ohämmat utnyttjande av miljöresurserna kan föra med sig. För att möjliggöra denna rätt måste envar visa hänsyn vid sitt umgänge med miljön. II.

Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det var ju ett ordentligt påhopp herr Wiklund i Stockholm här gjorde! Jag är litet förvånad över att herr Wiklund ansåg att det hade en så magisk betydelse att få denna deklaration införd i kammarens protokoll. Det viktiga är väl att vi på varje punkt som herr Wiklund nämnde får fram utredningsresultat som kan förverkligas och att vi på praktiskt taget varje punkt vidtar lämpliga åtgärder. Vi behöver ju inte ta avstånd från deklarationen för det. Formuleringen där kan vara mycket bra. Men i och för sig har den ju ingen betydelse, om det som står i deklarationen bara är en förklaring, när vi har gått mycket längre. Sedan tog herr Wiklund upp en annan mycket perifer fråga och sade att det är oriktigt att ha en naturvårdslag och en miljöskyddslag. Vill herr Wiklund då ta avstånd från miljöskyddslagen, som innebär att vi kan ingripa? Den är ju ett mycket viktigt komplement till naturvårdslagen. Det är väl inte där man kan rikta förebråelser mot någon för vad som hänt. Möjligen skulle man kunna säga att vi borde ha gått snabbare fram och anslagit mera pengar. Men vi har ju på det ena området efter det andra varit tvungna att vänta på resultaten av pågående utredningar — som ändå har arbetat mycket snabbt. Reservationen, som inte alls är lika storordig som hrr Wiklunds haranger, talar bara om att man vill ha en målsättningsdiskussion. Målsättningsdebatt är ju ordet för dagen. Och naturvårdsverket skriver i sitt remissvar att man inte kan få en meningsfylld målsättningsdebatt på detta stadium, om man inte vill nöja sig med mycket allmänna förklaringar. Vi får väl vänta till dess de utredningar som är i gång på specifika punkter har presenterat sina resultat. Det verkar som om man i folkpartiet har tagit upp det krav som centern för många år sedan förde fram om en allmän programförklaring beträffande miljön. Den saken har centern nu gått ifrån, förmodligen därför att man på så många punkter har sett att vi har satt i gång utredningar och vidtagit åtgärder. När centern här inte har följt folkpartiet, menar man väl i centerpartiet att vi nu är inne i ett handlingsskede som gör att programförklaringar och målsättningsdebatter har ganska litet fog för sig. Vi får vänta till dess vi fått utredningsresultat som kan ligga till grund för den fortsatta planeringen. Vi har i utskottets utlåtande framhållit att en hel rad utredningar nu arbetar med praktiskt taget alla de miljövårdsfrågor som man kräver utredningar om i de motioner det här gäller. Jag förstår att folkpartiets representanter måste reservera sig — det var ju ändå partiledaren som stod som första namn under motionen. I annat fall tror jag emellertid att de hade resonerat sig fram till en välvillig skrivning och hade intagit en avvaktande hållning i väntan på de resultat, som måste komma fram innan vi kan ställa nya krav på planeringen. Beträffande den fysiska riksplaneringen, som något berördes i herr Wiklunds anförande, har statsrevisorerna ganska nyligen avlämnat ett yttrande, där de framhåller att det vore skäl att undersöka, om inte en större grad av samordning kunde åstadkommas mellan en del av planeringsuppgifterna, som nu helt naturligt handläggs av många olika verk, vilka sorterar under skilda departement. Intresset för dessa frågor har ju på mycket kort tid växt ut i tidigare oanad omfattning. Det kan hända att statsrevisorernas förslag leder till något resultat, och det är väl ingen som har något emot att planeringsarbetet får en så effektiv uppläggning som möjligt. Vi har i utskottets utlåtande bemött kravet på en allmän programskrivning genom att hänvisa till en rad utredningar. Vi har ganska utförligt redogjort för dessa i utlåtandet, och vi anför avslutningsvis att vi inte anser att en sådan samordning av utredningarna och en sådan gemensam planläggning, som begärts, i dag har någon mening. Jag ber att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan.

Herr talman! Det var något över raskande att höra att fru Eriksson i Stockholm tycker att det ligger magi i formuleringarna i den föreslagna internationella miljövårdsdeklarationen. Något sådant har i varje fall inte jag föreställt mig. Jag har utgått från att den har samma funktion som alla andra liknande dokument, dvs. innebär ett försök till formulering av vad man verkligen vill i miljövårdsfrågorna. Sådana försök brukar vi göra i många andra sammanhang, och jag tycker att det inte heller kan vara felaktigt på detta område. Jag är för min del rätt övertygad om att en sådan deklaration så småningom kommer att antas. Den svenska regeringen har t.o.m. i sitt enkätsvar till FN understrukit önskvärdheten härav och framhållit att den stödjer en sådan deklaration från FN-konferensen 1972. Om den kommer att göras i de ordalag jag angivit eller inte blir en annan fråga. Jag har emellertid refererat till ett exempel på ett utkast till en internationell deklaration om en allmän rätt för människor till en riskfri miljö. Jag menar att vi behöver en samlande och enkel formulering av vad vi vill i dessa frågor. Anser inte fru Eriksson i Stockholm att det är nödvändigt, är det hennes ensak. Beträffande påståendet att jag skulle ha tagit avstånd från miljöskyddslagen vill jag säga, att jag tvärtom själv ganska aktivt medverkade vid behandlingen här i riksdagen av denna lag. Vad jag nu ville framhålla var bara att man bör försöka sammanföra t.ex. miljöskyddslagen och naturvårdslagen för att få ett samlande grepp på de spörsmål dessa lagar omfattar. En riksplan för miljövårdens bedrivande bör kunna underlätta strävandena att finna de bästa formerna för miljövården och för en rationell koncentration och integration av denna verksamhet liksom arbetet på att skapa bra former för den internationella sam verkan, som blir allt nödvändigare på detta område.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm säger att vår motion var en partimotion, och att vi varit tvungna att reservera oss därför att partiledaren stod som första namn på den. Nej, fru Eriksson, det avgörande för huruvida jag skall reservera mig är inte om partiledaren står som första namn på motionen utan det är dess sakliga innehåll. Jag ansåg att det var angeläget att föra fram motionens synpunkter i en reservation, eftersom utskottet hade avstyrkt motionen. Jag skall ta upp en punkt i vårt förslag. Vi har i 14 punkter räknat upp vissa åtgärder som bör ingå i ett miljövårdsprogram, och däri ingår bl.a. en översyn av vårt lands sötvattenstillgångar. Nu visar det sig att dessa synpunkter delas av naturvårdsverket, som gått in till Kungl. Maj:t med begäran om att få göra en samlad utredning rörande vattentillgångarna i södra Sverige. Synpunkterna delas också av koncessionsnämnden, som sysslar med dessa frågor. Nej, herr talman, orsaken till vårt agerande är självfallet det sakliga innehållet i motionen och inte att partiledaren står som första namn på motionen.

Herr talman! För den som i över 40 år varit verksam inom. naturskyddet — eller naturvården, som det numera heter — är det intressant att höra på denna diskussion. Det är praktiskt taget ingenting nytt som har kommit fram — inga nya faror för vår omgivning. Möjligen är närsaltsreduktionen delvis ny liksom avgasreningen och bullerbekämpningen. För övrigt är det precis de frågor som var aktuella för 40 år sedan som i dag diskuteras. Därutöver är det många frågor, som tidigare varit uppe, som inte tagits upp i diskussio Det är ganska märkligt att se hur man, när man nu på officiellt håll och i samhället i allmänhet har vaknat inför dessa problem, dock fortfarande är litet yrvaken och plockar en sak här och en sak där. Vi saknar faktiskt den plan som reservanterna efterlyser. Jag kan inte finna annat än att en anslutning till utskottets uttalande, att en utredning skulle tvingas invänta resultaten av andra pågående utredningar, skulle innebära att vi aldrig får någon plan. Utskottets utlåtande kan faktiskt inte tolkas på annat sätt då man nu, efter hand som man gnuggar sömnen ur ögonen, upptäcker nya saker som måste utredas och det hela tiden kommer att sättas i gång nya utredningar. På det viset blir detta inte en fråga om när vi skall få ett program för vår miljövård, utan frågan blir om vi över huvud taget skall arbeta efter ett program eller inte. Jag kan inte förstå att inte den begärda utredningen skulle bli fullt sysselsatt utan att invänta alla de utredningar som nu är i gång. Man blir glad när man ser vad som verkligen görs, men det är oändligt mycket mer som behöver göras. Av den anledningen kommer jag att rösta för reservationen. När det gäller sammanslagningen av naturvårdslag och miljövårdslag vill jag hänvisa herr Wiklund i Stockholm till vad tredje lagutskottet skrev i sitt utlåtande förra året, när lagen kom till. Där står att begreppet miljö icke bara är rent vatten, frisk luft och något så när frihet från buller, utan miljö är på lång sikt hela vår omgivning. Därför, uttalade utskottet, är lagen om skydd mot miljöfarlig verksamhet bara ett steg på vägen, och man ser nog även från tredje lagutskottets sida fram mot en sammanslagning med tiden. Utskottet nöjde sig emellertid tills vidare med de åtgärder som föreslogs förra året. Herr Wiklund i Stockholm är alltså redan tillgodosedd i detta avseende.

Herr talman! Tillåt mig påstå att denna debatt — som så många andra gånger när vi diskuterar miljövård och miljöpolitik — är av den karaktären att många är intresserade av den, intresserade av att ambitiöst och objektivt uträtta någonting positivt. Jag är angelägen om att medverka till att man inte i sina ambitioner gör sig skyldig till missförstånd. Jag har anledning att ge en förklaring till varför centerpartiets utskottsledamöter inte står antecknade på reservationen. Det beror på att det egentligen inte finns ett realistiskt motsatsförhållande mellan utskottsmajoriteten och reservanterna i detta sammanhang. Under större delen av 1960-talet krävde vi som det också mycket riktigt sagts här varje år ett stort, vittomfattande och helst heltäckande miljövårdsprogram. Dessa krav rönte olika öden i riksdagen; ibland var vi ensamma, ibland var vi många på reservantsidan, ibland skrevs välvilliga utskottsutlåtanden. I stort sett fick vi ett positivt bemötande men genomgående ställdes vi hela tiden inför frågan: Är det verkligen möjligt att skapa ett program som täcker hela fältet? Utan att ha någon fullmakt att uttala mig för centerpartiet i dess helhet måste jag säga att jag personligen under åren accepterat de argument som anförts om att det kanske inte går att skriva ned ett program som täcker allting. När det gäller miljövården kan jag personligen tänka mig program, viika var för sig täcker sin sektor. Det kan vara program om vatten, program om luft, om buller, om olika miljöfaktorer. Det är möjligt att det är nödvändigt med enskilda program var för sig. Jag vill också liksom utskottet erinra om alla de olika aktiviteter som tillkommit under 1960 talet i mycket ambitiösa och även pretentiöst upplagda utredningar, i vilka sitter den bästa expertis som vårt land någonsin kan leta upp. Vad som har nämnts i motionerna och i den föreliggande reservationen om områden, där utskottsmajoriteten inte kan tala om att aktiviteter är i gång, gäller för det första frågan om riksnormer för buller och för det andra frågan om kostnadsfördelningen. Jag har dock accepterat det arbetssättet att man i enskilda motioner ställer direkta, konkreta krav. Vi har möjlighet att ställa sådana i andra sammanhang, bland annat i eit utlåtande från jordbruksutskottet, och senare i dag i ett utlåtande från allmänna beredningsutskottet i anledning av motioner om riksnormer för buller. Vad jag här sagt är alltså förklaringen till att inte samtliga av oss har anslutit oss till reservationen när det gäller frågan om ett miljövårdsprogram.

Herr talman! Till herr Wachtmeister skulle jag vilja säga att jag har fullt klart för mig skillnaden mellan miljövård och naturvård. Denna skillnad diskuterades ju också 1969, då vi antog miljöskyddslagen. Man var likväl redan då inne på tanken att samordna dessa lagar. Det var också detta jag avsåg. Jag ville i mitt första anförande påminna om att det är önskvärt med en samordning härvidlag. Här sker ju ändå en glidning i begreppsinnehållet, så att miljövård och naturvård ofta användes synonymt. Det går nog inte att hålla dem isär i det långa loppet utan det bör bli ett slags sammansmältning av dessa begrepp så småningom. Vi är säkert överens om att detta också vore önskvärt. Jag har liksom herr Larsson i Borrby nog inte några stora förhoppningar om att få ett fullständigt miljövårdsprogram, men jag hoppas dock på ett försök att samla ihop de viktigare bitarna till ett sådant program. Jag är ganska övertygad om att detta är möjligt och att det också vore värdefullt och önskvärt att så sker. Det är också därför motionerna har kommit till. Jag hade inte tillgång till regeringens enkätsvar till FN:s sekretariat angående 1972 års konferens om den mänskliga miljön när jag senast talade, men jag har det nu. Jag vill gärna återge en punkt på s. 9 i detta dokument, där det heter: >Tanken har framförts att använda konferensen som forum för att stadfästa en deklaration rörande den mänskliga miljön. Den svenska regeringen understödjer denna idé. Den föreslagna deklarationen bör naturligtvis förberedas med yttersta noggrannhet.» Det hade varit bra om vi nu hade startat arbetet på en sådan deklaration. Man håller kanske på med detta i förberedelsekommittén — det skulle jag tänka mig — men denna kommitté lär icke ha parlamentariskt inslag, utan den är en expertgrupp. Enligt min mening borde det ha varit möjligt för de andra partierna att medverka vid tillkomsten av ett förslag till en deklaration som den här nämnda. Kungl. Maj:t hemställa att trafikbullerutredningen genom tilläggsdirektiv gåves i uppdrag att utarbeta förslag till riksnormer för buller.

Aldrig får man vara riktigt glad, herr talman! den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Värdesäkert lön Sparande 50

Herr talman! I motionen I:959 påminner motionärerna om att bullret blivit ett av våra dagars största sanitära problem. Ingen har lust att motsäga dem. Vi lever i en värld där man snart kan få tystnad bara genom att tillhandla sig och använda öronproppar eller gå ned i skyddsrum. Hur rika var inte våra fäder som ägde tystnaden! På område efter område uppdagas det att vår generation när den velat skapa välfärd och skaffa undan isolering och tungt kroppsarbete åstadkommit det icke önskade eller önskvärda. Vi hade tänkt att hjälpa människan att leva — att leva bättre, att leva längre — men råkade i stället sätta in raserande krafter mot de verkliga livsvärdena. Ren luft, rent vatten, frihet från buller — det är inte längre vårt privilegium. Bullernivån stegras alltmer och på allt fler platser. Det är en fara. Man vet att buller höjer blodtrycket. Utländska forskare tror i dag t.o.m. att buller kan åstadkomma cancer. Psykiskt ger bullret menliga följder. Vi får inte så prioritera vården av luften och vattnet att vi försummar omsorgen om bullerfrihet. Motionärerna vill att bullerbekämpningen skall samordnas för hela landet. I dag har olika kommuner egna normer för acceptabel bullernivå eller håller på att utarbeta dem. Det riktiga är givetvis att normer och riktvärden blir gemensamma för hela landet. De kan också med fördel ligga till grund för internationellt samarbete på området.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

Herr talman! I motionen begärs att bullerutredningen skall få tilläggsdirektiv om att fastställa riktnormer för buller. Den sittande bullerutredningen skail 1972 vara klar med sitt arbete. Under den första tiden då denna utredning arbetade gjorde den en inventering av allt det kunskapsunderlag som behövdes för utredningsarbetet. Utredningen har inte bedömt det vara möjligt att arbeta enligt nya tilläggsdirektiv om den skall bli klar 1972, då naturvårdskonferensen skall hållas i Stockholm. Den «<bullerutredning som «pågår kommer att ge kunskapsunderlag för allmänna bullernormer.

Det kommer att ge kunskap om de mänskliga störningarnas mekanism, om bullrets inverkan på människans hälsa och välbefinnande, om bullret som stressfaktor, om de psykiska effekterna av bullret samt om bullrets effekt på sömnen. Om allt detta och mycket mer kommer utredningen att lägga fram ett klart material, som kommer att utgöra ett mycket gott underlag för det framtida arbetet med fastställande av riksnormer för buller. Om riksdagen, som reservanterna föreslår, ger utredningen ytterligare uppdrag, kommer utredningen inte att hinna med sitt arbete. Det är fastställt att utredningen skall vara klar år 1972. Jag är själv ledamot av utredningen, och vi har den bestämda uppfattningen att vi inte hinner med något ytterligare arbete. Men utredningens betänkande kommer ändå att ge ett kunskapsunderlag som är tillräckligt för en vidare bedömning när det gäller att fastställa riksnormer för buller.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 78 redovisar utskottets behandling av bl.a. motionen 1:960 likalydande med <:motionen II: 1128. Motionen behandlar landsbygdshusmödrarnas situation och mynnar ut i en hemställan att riksdagen skall begära att Kungl. Maj:t ger glesbygdsutredningen i uppdrag att vid sitt fortsatta arbete beakta vad som i motionen anförts om landsbygdshusmödrarnas problem. Motionen aktualiserar det kända faktum att strukturomvandlingen i vårt samhälle, vissa näringars tillbakagång och omfördelningen av befolkningen regionerna emellan särskilt drabbat husmödrarna på landsbygden. Männen pendlar dagligen eller veckovis mellan hem och arbetsplats, kvinnorna blir kvar och är arbetslösa när ladugården lagts ned eller ortens näringsliv på olika sätt sinat. Under arbetslöshetskrisen 1967—1968 fastslog man statistiskt att det var kvinnor och äldre som först drabbades av arbetslöshet. - Kommunikationsproblemen kommer också in i bilden. Landsbygden saknar som bekant snart alla kommunikationer utom privatbilen, för dem som har råd att ha den; det är stora kostnader som medföljer. Att ha två bilar i varje familj är oftast otänkbart, och mannen använder den redan befintliga. Därtill kommer att husmodern i allmänhet har barnen om hand. Om hon än kunde åka till en tätort och få jobb har hon ingen barntillsyn att tillgå. Många av de kvinnor det gäller har dessutom inte arbetat i sina yrken på årtionden. Hur skall omskolning ordnas? Kan något slags pension tänkas? Landsbygdshusmödrarnas insats i vården av gamla och sjuka i bygden betyder mycket i dagens svåra vårdsituation i vårt land, men det är en insats som föga uppskattas och sällan värderas, åtminstone inte till fullo. Hur skall trygghet skapas för landsbygdens kvinnor? Jämlikhet och rättvisa är vackra paroller. Landsbygdskvinnorna vet att dessa inte har förverkligats. Motionärerna tar även upp familjegemenskapen, barnens behov av sina föräldrar, betydelsen av att hemmen stärks och av att de jordbrukare som jämte sina hustrur alltfort är kvar i jordbruket inte glöms i jämlikhetsdebatten. Ett system för avlösning vid sjukdom eller för semester bör övervägas. Detta gäller ännu ganska stora grupper i vårt land, trots att jordbruket har mist en del av sina utövare. Detta är vitala samhällsintressen som vi inte förmått tillgodose och viktiga medborgarproblem som vi inte förmått lösa. Jag yrkar bifall till motionerna 1: 960 och II: 1128. Allmänna beredningsutskottet redogör för vad som hänt bl.a. vid årets riksdag och fäster uppmärksamheten på diverse åtgärder som vidtagits eller väntas och på sociologiska eller ekonomiska undersökningar som pågår. Jag kan instämma i en hel del av det utskottet säger. Man menar att det är mycket bra som är bra eller kommer att bli bra den åtgärd förutan som begärs i motionerna. Men motionernas yrkande, att man skall ge glesbygdsutredningen i uppdrag att se över detta, är verkligen behjärtansvärt.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 78 behandlas tre motionspar. Först är det det motionspar som herr Nilsson i Agnäs här har talat om och som innebär att riksdagen skulle begära att glesbygdsutredningen får i uppdrag att i sitt fortsatta arbete beakta olika problem rörande landsbygdshusmödrarnas situation. Vidare är det ett motionspar från folkpartiet där det hemställes att riksdagen skall föreslå Kungl. Maj:t att genom samordning och komplettering av gjorda undersökning ar ombesörja en ekonomisk värdering av det produktiva arbete som utförs i hemmen. Slutligen är det en motion av fru Jonäng, att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om en utredning om de hemarbetandes situation i enlighet med vad som har anförts i motionen. Låt mig säga att utskottets majoritet på intet sätt vill nedvärdera landsbygdshusmödrarnas eller de hemarbetandes insatser. Utskottet har tagit ställning till motionerna med utgångspunkt i de krav som har ställts där och som i samtliga fall innebär att frågorna skall bli föremål för utredning. Kammarens ärade ledamöter som haft möjlighet att ta del av utskottsutlåtandet har funnit att dessa frågor har varit föremål för behandling i riksdagen vid ett flertal olika tillfällen och att flera utredningar arbetar med spörsmål som har anknytning till de problem som aktualiserats i motionerna. Utskottets majoritet har därför ansett det onödigt att tillsätta ytterligare utredningar eller ge sittande utredningar tilläggsdirektiv. Låt mig hänvisa till att KSA-utredningen har för avsikt att framlägga ett förslag som berör bl.a. dem som bedriver förvärvsarbete i hemmet. Utredningen överväger att framlägga förslag om att den som kan styrka att han eller hon deltagit i arbetet på exempelvis den andra makens lantbruk eller i den andra makens rörelse skall få tillgodoräkna sina insatser som förvärvsarbete även om någon inkomst av arbetet inte uppburits. Vi väntar utredningens förslag inom en relativt snar framtid. Särskilda sakkunniga har tillkallats för att utreda sjukpenningförmånerna. I det sammanhanget kommer hemmamakeförsäkringen att prövas. Inom justitiedepartementet har det nyligen tillsatts en utredning angående den familjerättsliga lagstiftningen. En ledande princip i utredningens direktiv är att män och kvinnor skall vara likställda. Vi vet också att det inom låginkomst utredningen pågår en sociologisk undersökning genom vilken man skall få närmare information om de hemarbetandes hemförhållanden och sociala situation. Den undersökningen kommer att presenteras om några månader — utredningen har sagt att undersökningen kommer att vara klar under våren 1971. Jag kan också nämna att barnstugeutredningen genom tilläggsdirektiv har fått i uppdrag att utforma riktlinjer för kommunala barntillsynsplaner. I direktiven för glesbygdsutredningen som herr Nilsson i Agnäs talade om, har spörsmålen om skapande av sysselsättningsmöjligheter och om ordnande av en i alla avseenden tillfredsställande service fått en mycket framträdande plats. När ett så stort utredningsmaskineri sysslar med dessa spörsmål tycker vi det är alldeles omotiverat att tillsätta ytterligare utredningar. Jag sade i utskottet när vi diskuterade den här frågan, att oppositionen tycks lida av utredningsraseri.

Vi inom utskottsmajoriteten vill på intet sätt nedvärdera de problem som aktualiserats i motionerna, men vi menar ait de pågående utredningarna bör få ge de svar som erfordras för en lösning av problemet. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 78.

Herr talman! I mitt förra anförande sade jag att jag kunde instämma i en hel del av det som beredningsutskottets majoritet skriver. Jag vill dock tillägga att motionerna, som herr Hugosson in te vill vara med om att överlämna till glesbygdsutredningen, också tar upp en ofta förbisedd fråga, nämligen hemarbetets värdering. Detta är någonting som såvitt jag vet inte hör till de saker som redan behandlats. Jag nämnde att landsbygdshusmödrarna ofta ägnar sig åt sjukvård och vård av gamla, och det är sällan detta arbete uppskattas så som det förtjänar. Förslaget att dessa motioner skall överlämnas till glesbygdsutredningen är därför positivt och värdefullt och förtjänar riksdagens anslutning. Herr Hugosson sade att majoriteten på intet sätt ville nedvärdera det som motionen i fråga syftar till, och det vill jag gärna tro. Om man stöder motionerna, ger man dock en särskild betoning åt de synpunkter som motionärerna för fram. Jag vill sedan, herr talman, med ett par ord beröra FN:s deklaration om boritagande av diskriminering mot kvinnor, som antogs av generalförsamlingen den 7 november 1967. I den fastställs principen om lika rätt på samma villkor för kvinnor och män, och det begärs åtgärder som främjar detta syfte. Deklarationens tillkomst har betecknats som en milstolpe. Arbetet med den började redan 1963, då generalförsamlingen i ett uttalande slog fast att diskriminering av kvinnor förekommer, även om det inte alltid sker enligt lag. I artikel 2 står det att alla lämpliga åtgärder skall vidtas för att avskaffa existerande lagar, regler, seder och bruk som diskriminerar kvinnor samt för att åstadkomma legalt skydd för lika rättigheter åt män och kvinnor. En av de viktigaste artiklarna handlar om hur kvinnorna diskrimineras på arbetsmarknaden. Man kan säga att de motioner vi i dag behandlar rör just den frågan.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs påstår att vi inte har beaktat kravet på en värdering av hemarbetets bety delse. Låt mig då säga att det är en mycket svår uppgift att göra en sådan värdering. I utskottets utlåtande står det, att det inom låginkomstutredningen för närvarande pågår en sociologisk undersökning och att ett delprojekt i denna gäller de hemarbetandes hemförhållanden. Den undersökningen kommer att redovisas under våren 1971, och genom den räknar man med att få fram ett basmaterial som skall göra det möjligt att utvärdera och ekonomiskt bedöma de hemarbetandes situation. Utskottsmajoriteten har alltså klart för sig att det kommer information på detta område som gör det möjligt att bedöma de frågor som herr Nilsson i Agnäs tog upp i sitt senaste inlägg. Låt mig också anknyta till den del av herr Nilssons inlägg som gällde lika rättigheter för män och kvinnor. Herr Nilsson i Agnäs hänvisade till en FN deklaration. Som jag sade står det i utskottets utlåtande att det inom justitiedepartementet har tillsatts en utredning angående den familjerättsliga lagstiftningen. En ledande princip i direktiven för den är att män och kvinnor skall vara likställda. även denna fråga är alltså föremål för utredning, och vi kan vänta förslag i den riktning som herr Nilsson i Agnäs efterlyste. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av att herr Hugosson framhåller att utredningen skall ta upp hemförhållanden och sociologiskt undersöka vissa saker i det sammanhanget vill jag säga att det i alla fall inte rör sig om samma sak. Det är inte där fråga om hemarbetets värdering. Jag vill bara som ett intressant faktum meddela att Husmodersförbundet har startat studiecirklar under rubriken >»Hemarbetets värdering» i akt och mening att skaffa fram praktiska be dömningsgrunder beträffande frågan hur man bör värdera hemarbetet. Alltså har en ideell förening här i landet satt i gång någonting som riksdagen egentligen borde ha brytt sig om mera. Jag vidhåller å min sida bestämt att om vi gör motionärerna till viljes och överlämnar motionen till glesbygdsutredningen är det någonting behjärtansvärt.
Herr talman! Det har här i riksdagen under lång tid motionerats i dessa frågor. Det är alltså intet nytt utan någonting årligen återkommande. Vi som står för den blanka reservationen — jag undantar herr Nilsson i Agnäs, som yrkar bifall till motionen av ledamöter av moderata samlingspartiet — förstår väl frågans vikt samt betydelsen av att man löser dessa spörsmål och gör det snabbt. Med vår blanka reservation vill vi andra understryka betydelsen av att de utredningar, som man håller på med, skyndsamt slutförs, så att det blir resultat av dem, varigenom frågorna kring kvinnans situation i arbetslivet inte minst i glesbygderna kommer närmare sin lösning. Jag kan instämma i mycket i vad herr Hugosson här har sagt, men jag tar avstånd ifrån hans påstående, att oppositionen lider av något utredningsraseri. Jag vill påstå att de utredningar som håller på nu är en följd av att oppositionen har motionerat bl.a. om glesbygdernas problem, vilket har lett till att man nu håller på med denna glesbygdsutredning. Man skulle kunna anföra fler exempel i fråga om minoriteternas problem som motionsledes har aktualiserats från oppositionen och föranlett utredningar, vilkas resultat vi nu väntar på. Därför kan jag inte hålla med herr Hugosson i hans påstående på denna punkt. Problemen i dessa frågor är aktuella i hela landet. Vi hörde i går vid besvarande av en interpellation relateras för hållanden uppe i Jämtland i samband med nedläggning av en industri där. Denna nedläggning drabbade inte bara den manliga delen av dem som arbetade i industrin, utan säkert var också en del av de anställda kvinnor, vilka nog har sämre möjligheter än männen att få nytt arbete. Men vi väntar som sagt på resultatet av utredningarna, och jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Låt mig först uppehålla mig ytterligare litet vid vad herr Nilsson i Agnäs sade. Utöver de utredningar jag redan nämnt har även andra utredningar anledning att syssla med de frågor som herr Nilsson i Agnäs tar upp när det gäller värdering av hemarbetet. Familjelagssakkunniga har att beakta hemarbetande kvinnors ekonomiska ställning enligt sina direktiv. Även servicekommittén har till uppgift att. behandla dessa frågor. Familjedaghemsutredningen har i sitt betänkande tagit med en del uppgifter härom. Konsumentinstitutet har utarbetat förslag till en större undersökning av produktionsoch arbetsförhållandena i enskilda hushåll, och denna undersökning avser man att genomföra relativt snart för att därigenom få ett material som påminner om det som framkom vid en undersökning 1957. Det är alltså mot bakgrunden av allt detta som jag anser att ni lider av utvecklingsraseri. Jag vill tala om för herr Johansson i Växjö vilka utredningar centerpartiet krävt i riksdagen i år. Jag har roat mig med att gå igenom alla de utredningskrav ni ställt i motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Naturligtvis har ni motionerat i anslutning till under året lämnade propositioner och då också krävt utredningar. Men i motioner som väcktes under den allmänna motionstiden krävde centerpartiet 9 parlamentariska utred ningar och 107 expertutredningar, summa summarum 116 utredningar. Folkpartiet är inte heller dåligt. Det har begärt 15 parlamentariska utredningar och 57 expertutredningar, summa 72 utredningar, medan moderata samlingspartiet krävt 10 parlamentariska utredningar och 80 expertutredningar, inalles 90 utredningar. Totalt betyder detta att den borgerliga oppositionen under den allmänna motionstiden yrkat att riksdagen skulle ha begärt sammanlagt 278 utredningar. Räknar vi med att det i en utredning genomsnittligt sitter ett tiotal personer — ordförande, sekretariat, ledamöter och experter — och att en utredning genomsnittligt arbetar under åtminstone tre år, får vi totalt 9000 manår. Ni för ju en sysselsättningsskapande politik i riksdagen då ni kräver utredningar. Enligt min mening är detta ett ganska bra bevis på att det viktigaste kravet i oppositionens politik i riksdagen är kravet på utredningar. Jag tycker detta ofta är helt omotiverat eftersom utredningar redan sysslar med de frågor som aktuäliseras, och jag anser det därför politiskt hederligare att i stället för utredningar kräva åtgärder. Visserligen skulle det kosta en del, men då får man naturligtvis vara med om att ta fram pengarna. Oppositionen avstår härifrån och går i stället ut i buskarna och säger, att den aktualiserat frågan i riksdagen och krävt att densamma skall utredas. Det är detta jag har velat slå fast i anslutning till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 78, och jag tycker det är ett mycket talande exempel på borgerlig oppositionspolitik i Sverige.
Herr talman! Bästa herr Hugosson, hetsa inte upp Er så där! Vi är i stort sett överens om utskottets förslag, och det finns ingen anledning att vara så aggressiv. Det är dock så, herr Hugosson, att vi motionerar, varefter förslagen avstyrks i utskottet det ena året och det talas negativt om dem i kamrarna. Men mycket ofta händer det, att det i Kungl. Maj:ts kansli utarbetas en proposition som sedan alla socialdemokratiska talare, vilka tidigare nedvärderat förslaget när det kommit som motion från oppositionen, ställer sig positiva till och lovordar. När det gäller herr Nilssons i Agnäs förslag, kan han säkert själv tala för det. Det går inte ut på någon ny utredning, utan han vill överlämna ärendet till en sittande utredning. Detta att vi motionerar kan ibland ha sin grund i att vi får så dålig information av regeringen att vi måste tillgripa denna uiväg.

Herr talman! Mycket av det herr Hugosson talade om är detaljer och berör inte vad som i huvudsak betonas i den ifrågavarande motionen, som jag yrkat bifall till. I motionen begärs inte en ny utredning. Man kan säga att det gäller tillläggsdirektiv. Det står »att Kungl. Maj:t måtte ge glesbygdsutredningen i uppdrag att i sitt fortsatta arbete beakta de olika problem rörande landsbygdshusmödrarnas situation bland annat på grund av jordbrukets strukturomvandling som anförts i motionen». Jag kan tillägga att för många hemmaarbetande får den nya skattelagstiftningen konsekvenser, som gör deras situation problematisk. Därför är det motiverat att beakta dessa människors situation och värderingen av deras insatser samt möjligheterna för dem att över huvud taget få ett arbete som är så avlönat att de kan leva på det. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionerna.
Herr talman! Till herr Johansson i Växjö vill jag säga att jag inte alls är upprörd. Jag har bara redogjort för fakta såsom de framkommer i motioner väckta under allmänna motionstiden i Sveriges riksdag 1970. Där kan man finna de siffror jag nämnde. Sedan säger herr Johansson i Växjö att vi är eniga i utskottets utlåtande och att vi därför inte behöver orda så mycket i denna fråga. Nej, det behöver vi inte göra. Jag har bara talat om att man här krävt ytterligare utredningar. Herr Johansson säger att man har fått så dålig information från Kungl. Maj:t att man inte vet vad som är på gång, men ingen kan väl påstå att informationerna i denna fråga har varit dåliga. Frågan har ju behandlats nästan varje år, inte bara i allmänna beredningsutskottet utan även i ett flertal andra utskott. Också det framgår av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 78. Följaktligen har man inte där blivit tagen på sängen utan har vetat om vilket stort utredningsmaskineri som är på gång. Där kan man inte skylla på dålig information. Sedan skall vi väl vara tacksamma för att man inte står fast vid sina krav, när man kommer till utskottet, tv annars skulle vi inte få göra annat än utreda frågor här i landet. Jag tycker att det är bättre att handla politiskt och åstadkomma resultat i stället för att bara hålla på att utreda.
Herr talman! Bara några ord om en sak som jag glömde när jag hade ordet senast. När regeringen finner att en fråga är »matnyttig»> — enkelt uttryckt — tillsättes ingen parlamentarisk utredning, utan man gör en utredning inom Kungl. Maj:ts kansli. Men jag undrar om en sådan blir så mycket billigare än en parlamentarisk utredning. Jag tror inte det, herr Hugosson. Vad sedan angår motionerandet tillhör ju detta bl.a. oppositionens arbets uppgifter här i riksdagen, och herr Hugosson är en så förnuftig karl att han säkert inte missunnar oss rätten till detta.

Herr talman! I andra kammaren har väckts en motion, nr 1141, undertecknad av inte mindre än 12 riksdagsmän representerande de tre borgerliga partierna. De begär att den kristna etiken skall vara vägledande vid planering och genomförande av skolans och samhällets fostrande gärning. Jag tillhör inte motionärerna och jag kommer inte att framställa något yrkande, som avviker från vad som uttalats i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 79, men jag vill ändå framhålla några synpunkter som jag anser väsentliga. I motionen anföres bl.a. att det förekommer ett förakt för etiska och kristet religiösa värden och att utbudet av våld och lössläppthet hos ungdomar åstadkommer en snedvriden idealbildning. Det talas — som jag tror med rätta — om att många föräldrar känner oro inför mycket som håller på att hända i vår tid. Jag har uppfattat situationen ungefär så att inställningen till religion och etiska frågor genomgått en förändring inte bara under senare decennier utan under kanske hundratalet år. Vi hade tidigare en enhetskyrka med starka tvingande krav på medborgarna. Det ledde under 1800-talet fram till väckelserörelsernas betoning av den enskilda människans rätt att hävda sin övertygelse och ansluta sig till den församling hon själv ville tillhöra samt hävda sin moraliska övertygelse.

I stort sett är det väl en humanistisk uppfattning som har dominerat, och frågan är om inte hela vår sociallagstiftning, hela vår välfärdspolitik och hela vår folkhemsideologi i stort sett bygger på en humanistisk åskådning med dess betoning av människans värde, av att människan skall sättas i centrum. Det finns också en mera naturalistiskt och biologiskt betonad uppfattning som främst ser på människan som ett led i djurserien och som i många fall leder fram till en ateistisk uppfattning med förkastande av kristen tro och gudstro över huvud taget. Vi har också i vårt land en lång, lång tradition av kristen tro och gudsuppfattning. Vid sidan härav finns det sociologiskt bestämda statistiska uppfattningar om vad som anses vara riktigt. Det som de flesta människor gör anses av somliga vara det man bör göra — statistiken är avgörande för normbildningen. Detta anser jag vara felaktigt; det är ungefär som att säga att om de flesta människor har snuva, så skulle det vara normalt att ha snuva, vilket det naturligtvis inte är. Det finns också en psykologiskt bestämd uppfattning och en under senare tid alltmer utbildad existentialistisk syn av olika typ, där livsfrågorna blivit mer och mer brännbara. Men ingen etik utan någon bakomliggande livsåskådning och grundåskådning! Går vi till Läroplan för grundskolan 1969 finner vi att där klart utsägs att skolan skall grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demo kratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.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 Detta uttrycker väl vad vi anser vara gemensamma värderingar över huvud taget för vårt svenska samhälle när det gäller etiska frågor och livsåskådningsfrågor. Enligt skolöverstyrelsens uppfattning skall den kristna etiken komma till klart uttryck både direkt och indirekt i det innehåll som skolan arbetar med, och skolöverstyrelsen menar att så också är fallet. Jag vill betona att dessa ord ur läroplanen inte bara får bli ord och fraser och ett högt och ädelt ideal, utan vi måste verkligen arbeta på att nå upp till de mål som där finns uttryckta. I läroplanen för grundskolan finner vi vidare att det klart och tydligt uttrycks att undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll. Det heter även att eleverna skall orienteras om kristen tro och etik samt om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer. Undervisningen skall orientera om övriga religioner också och deras heliga skrifter, deras tro och etik och samfundsformer. Den skall också ge kännedom om andra livsuppfattningar och andra attityder än de religiösa, och den skall ge en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och tankeströmningar. Vad beträffar undervisningens form och sätt heter det att den bör ske på sådant sätt att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse så att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskåd ning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor. I de anvisningar och kommentarer som finns i läroplanen för grundskolan beträffande lärostoffet i detta ämne framhålles det också klart, att undervisningen i religionskunskap skall behandla trosoch livsåskådningsfrågor och i anslutning därtill, heter det, ge etiska frågor en framträdande plats. Frågorna skall belysas utifrån kristendomen och Övriga religioner och icke-religiösa livsuppfattningar. Vad jag förut sade om den tendens till existentialistisk livsuppfattning som finns — dvs. att själva livsexistensen ställer problem och frågor — kommer den till uttryck också i de anvisningar och kommentarer som finns. De skall nämligen beröra liv och död, ansvar och skuld, lidande och medmänsklighet, rädsla och trygghet samt ensamhet och gemenskap.

I anvisningar och kommentarer hävdas att det är angeläget att väsentliga frågor av livsåskådningsmässig art och etisk art blir föremål för ett allsidigt studium. God kännedom om kristendomens förhistoria och grundare, dess källskrifter och historia, dess olika riktningar, nutida trosuppfattningar och institutioner och dess betydelse i dagens samhälle hör därför inte bara till allmän bildning att känna till utan också till de instrument som var och en behöver för sin livsorientering, uttryckes det bl.a. i dessa anvisningar och kommentarer. Eftersom kristendomen från internatio nella synpunkter spelar en väsentlig roll, och då den kristna religionen i vår kulturkrets har ett avgörande inflytande på människors livshållning, måste undervisningen . i religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen tro och om kristen etik. Detta är alltså inte några påfund från extrema grupper, utan detta är vad som har antagits i läroplanen för grundskolan när det gäller anvisningar och kommentarer. Där framhålls också att studium av urkunder, i första hand Bibeln, skall vara i centrum. Bibeln skall ha en central plats i undervisningen om kristendomen, och det är väsentligt att eleverna blir förtrogna med Bibelns religlösa och etiska budskap och får en god kännedom om bibelns innehåll och tankevärld. Denna del av undervisningen bör ge en samlad bild av Jesu person, hans liv, förkunnelse och betydelse för den urkristna församlingen, och när de olika bibeitexterna tas upp, bör deras betydelse för dagens situation och människor belysas. Det finns alltså klara och tydliga riktmärken för undervisningen i religionskunskap och i etiska grundfrågor. Det viktiga är — och det vill jag här betona — att vi satsar på att söka förverkliga dessa mål. I diskussionerna här i kammaren har under de senaste veckorna då och då förekommit hänvisning till den samkristna skolnämndens undersökning, som gjordes av Gallupinstitutet här i april och maj månader. Jag tror att det kan vara riktigt att vi även i debatten inför denna undersökning. Den kan belysa skolans fostringsprogram och allmänna målsättning. Det kan vara viktigt att framhålla att svenska kyrkans centralråds och svenska skolnämndens enkäter gav det samstämmiga resultatet att 73 procent av de tillfrågade var positiva till kristen fostran även om — och det vill jag särskilt framhålla — sedan begreppet kristen fostran tolkas på olika sätt av olika tillfrågade personer. Det var 18 procent som ansåg att fostran i hemmet bör syfta till att skapa verkligt varmt kristna människor, och samma procenttal gällde för dem som önskade att också skolan skulle ha detta mål. Vidare var det 52 procent av de tillfrågade som ansåg att man i hemmet bör ha som mål för fostran att skapa hyggliga människor utan bestämd religiös uppfattning, och de som ansåg att skolan bör ha samma mål var 45 procent. Man skall alltså ta dessa siffror för vad de är och inte uppfatta de 73 procenten alltför kategoriskt. I diskussionen kring skolans och också förskolans uppgifter kan detta undersökningsresultat inte undgå att klargöra för de ansvariga att samhället måste agera på ett sådant sätt att förtroendet från dessa sistnämnda, ganska stora föräldragrupper inte sätts på prov genom åtgärder som får till följd att kristendomen sätts på undantag i den offentliga skolans arbetsprogram. Det är intressant att konstatera att samkristna skolnämnden säger att den i stort sett positiva attityd som skolnämnden finner i 1969 års läroplan för grundskolan ligger i linje med de önskemål som man bör ställa på skolan i detta avseende. Jag vill betona vikten av att de höga målsättningar som finns nedsatta i våra texter i läroplanen för grundskolan och i anvisningar och kommentarer verkligen realiseras på fältet. Det finns kanske en och annan lärare som rapporterar svårigheterna att i skolan förverkliga dessa målsättningar. Religionskunskapen skall i vissa sammanhang såsom orienteringsämne integreras i andra ämnen, och det är viktigt att i denna integrering mellan orienteringsämnena religionskunskapsämnet och de etiska frågorna icke så att säga integreras bort utan får ha den plats både när det gäller timtal och när det gäller diskussioner som verkligen förutsätts i våra handlingar. Herr talman!

Jag finner därför inte anledning att framställa något särskilt yrkande, men jag vill ha dessa ord betonade i sammanhanget.